Herr talman! Med hänvisning till det nyligen fattade beslutet i anledning av tredje lagutskottets utlåtande nr 58 får jag yrka avslag på Kungl. Maj:ts proposition under förevarande punkt.

Herr talman! Riksdagens revisorer hör.

Som alla förslag som ligger på riksdagens bord har också detta varit föremål för utredning. Eftersom det gäller ett riksdagens eget organ har talmanskonferensen utsett sakkunniga, vilkas förslag utgjort grunden för utskottets arbete. | Äran för att frågan kommit inför först talmanskonferensen och sedan riksdagen tillkommer, det vill jag i detta sammanhang gärna framhålla, herr John Lundberg som för ett par år sedan väckte en motion om en utbyggnad beträffande riksdagens revisorer. Utskottet har inte i alla delar kunnat gå med på de sakkunnigas förslag, men ändå kvarstår en hel del. Det gäller först frågan om förändringen av revisorernas arbetssätt. Det blir nu möjligt för revisorerna att under hand inhämta yttranden från myndigheterna, vilket förenklar arbetet och kanske också gör att riksdagen vid en hel del frågor aldrig behöver besväras. Detta innebär en klar förbättring i arbetsavseende. Beträffande suppleanternas ställning har de sakkunnigas förslag godtagits. Jag anser inte att det är en av de större reformerna men vi har i alla fall varit med om reformen, dock med den reservationen att suppleanterna inte har precis samma ställning som i utskott, utan det krävs av dessa suppleanter att de skall sitta vid bordet både då en fråga behandlas i avdelning och inför revisorerna i plenum. På en avgörande punkt har vi inte kunnat följa sakkunniga, nämligen beträffande deras förslag att revisionen skall inrättas som ett riksdagens utskott. Den invändning jag personligen har, och som troligen delas av utskottet, är att detta möter konstitutionella betänkligheter. Det kan inte vara riktigt att ett riksdagens utskott sysslar med förvaltningen, inhämtar yttranden från tjänstemän inom statsförvaltningen och även kritiserar dessa för vad de åtgjort. Det torde strida mot grundtankarna i vår författning. Däremot är det ingenting som hindrar att vi som tidigare låter riksdagens revisorer vara ett riksdagens verk på samma sätt som riksgäldsfullmäktige och bankofullmäktige. Man kan också i många avseenden jämföra dem med båda dessa fullmäktigeförsamlingar.

Beträffande arvodenas storlek har vi funnit det lämpligt att direkt jämföra revisionen med riksgäldsfullmäktige, och vi föreslår därför praktiskt taget samma arvoden för ledamöter i revisionen som för fullmäktige. Jag är medveten om att tilldelning av arvoden av denna storleksordning kan komma att medföra vissa komplikationer. Utskottet har framför allt understrukit, att man helst ser att den gamla anciennitetsprincipen vid utnämnande av statsrevisor överges. Ett sådant tillvägagångssätt har väl också tillämpats i praktiskt taget alla partier. Vi har i utskottet menat att det riktiga helt enkelt vore att utse revisorerna med hänsyn till deras lämplighet. Självfallet bör och kan man inte utesluta personer med lång riksdagserfarenhet, men det kan också mycket väl hända att ledamöter med ganska liten erfarenhet av riks dagsarbetet kan komma i fråga.

Den saken har utskottet strukit under med dubbla streck. Det är också min bestämda förhoppning, att det skall gå att överge den gamla anciennitetsprincipen. Slutligen har utskottet också föreslagit en förstärkning av revisionens personal, som sedan mycket lång tid har varit oförändrad. Jag vågar påstå att den konstruktion av personaluppsättningen, som utskottet har kommit fram till, faktiskt är bättre och medför större effektivitet än den som de sakkunniga föreslog, ehuru skillnaden inte är särskilt stor. Vi har föreslagit tillsättande av en vice kanslichef, vilket inte de sakkunniga hade gjort, och placerat byråassistenterna — som var och en kommer att tjänstgöra under en avdelningsdirektör — i en något lägre lönegrad än de sakkunniga föreslog. Ur effektivitetssynpunkt tror jag att den organisationen av personalen blir tillfredsställande. Jag har en viss erfarenhet av detta arbete, eftersom jag förra året var vice ordförande i revisionen och i år har varit ordförande där. Man får då erfarenhet av vilka krav som ställes på revisionen och hur den arbetar. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 60.

Herr talman! Jag har anledning att uttala ett tack till konstitutionsutskottet för den noggranna prövning av statsrevisorernas arbete, som jag vet att utskottet utfört. Jag kan i stort sett instämma i förste vice talmannens anförande, eftersom de förbättringar, som jag med min motion syftade till att åstadkomma, såvitt jag förstår också har blivit genomförda: en större effek tivitet i revisorernas arbete och bättre möjligheter för dessa att genomföra sin verksamhet. Jag är mycket intresserad av att revisionen blir effektiv och av att de som väljs till revisorer också skall ägna tid och intresse åt denna viktiga uppgift. Det är bara på en punkt som jag skulle vilja anföra en avvikande mening, nämligen i fråga om formen för statsrevisorernas arbete. Jag har den uppfattningen, att det hade varit lämpligt att försöka skapa en form härför som mera påminde om utskottens verksamhet. Men med hänsyn till att konstitutionsutskottet ansett att det ligger vissa konstitutionella hinder i vägen för en sådan utformning, har jag självfallet inga yrkanden i detta sammanhang. Jag vill med det anförda uttala mitt tack samtidigt som jag vill understryka att det nu ankommer på statsrevisorerna att i framtiden visa att man kan åstadkomma resultat, som infriar de förväntningar jag framfört i motionen och som jag framför allt har ett intryck av att man hyser inom konstitutionsutskottet. Herr talman! Jag har som sagt inget särskilt yrkande.

Herr talman! Riksdagens ombudsmannaämbeten har, alltsedan sin tillkomst, spelat en mycket betydelsefull roll i svenskt samhällsliv när det gällt att värna om medborgarnas rättssäkerhet samt att tillse att myndigheter och ämbetsmän handlar i överensstämmelse med lag och författning.
Herr talman! Endast några korta kommentarer till det föreliggande förslaget om en effektivisering av statsrevisorernas verksamhet.
Ombudsmännens uttalanden har också i stor utsträckning bidragit till att skapa klarhet och enhetlighet i myndigheternas handlande. JO:s och MO:s nuvarande verksamhetsområden och personalorganisation grundas i huvudsak på den reform som genomfördes år 1957. Den innebar i huvudsak att ombudsmännes tillsynsområde vidgades till att omfatta alla ämbetsmän och enskilda personer som i sin verksamhet är underkastade fullständigt ämbetsmannaansvar. På det sättet kom också kommunala befattningshavare med sådant ansvar att stå under ombudsmännens tillsyn.
Få motionärer har väl rönt en sådan framgång som han gjort med sin motion.
Ganska snart efter reformens genomförande visade det sig dock att ärendena hos JO-ämbetet ökade i en inte förutsedd omfattning. År 1963 anhöll riksdagen hos Kungl. Maj:t om en allsidig och förutsättningslös utredning angående ombudsmannaämbetenas framtida organisation och verksamhetsformer.
Han har i flera avseenden, både principiellt och praktiskt, fått till stånd en förstärkning av = riksdagsrevisionens ställning.
Den kommitté som tillsatts redovisade 1965 sitt förslag till omorganisation, varvid skiljaktiga meningar yppade sig främst om ombudsmännens antal.
Icke minst ur konstitutionella synpunkter har det varit värdefullt att få till stånd den översyn som är resultatet av herr Lundbergs motion.
Vid remissbehandlingen av förslaget framkom delvis nya synpunkter och i proposition nr 32 till årets riksdag har Kungl. Maj:t, utan att ta någon egen ståndpunkt, redovisat såväl utredningens som remissmyndigheternas ståndpunkter. Riksdagen har därför att själv ta ställning till hur denna riksdagens egen kontrollmakt skall utformas och organiseras.
Jag skall inte närmare gå in på detta.
Sammansatta konstitutionsoch första lagutskottet har i sitt betänkande försökt göra en förutsättningslös prövning på grundval av det material som frambragts och de synpunkter som anförts genom utredningen och remissyttrandena. Det förslag som utskottsmajoriteten nu lägger fram innebär djupgående förändringar, på både det principiella och det praktiska planet, av den nuvarande ombudsmannainstitutionen. Då det är önskvärt att det finns en enig riksdagsopinion bakom riksdagens beslut om dess egna ombudsmän, vars auktoritet helt bygger på riksdagens förtroende, har vår strävan varit att skapa största möjliga samstämmighet inom utskottet.
Härvidlag har som bekant utredningen och konstitutionsutskottet gått på olika linjer.
I det sammanhanget vill jag också särskilt understryka betydelsen av att riksdagens ombudsmän inte utnyttjats politiskt och att de ständigt haft en ställning över partierna, vilket bidragit till att skapa det odelade förtroende för dem som finns hos allmänheten. Vi har också lyckats nå enighet inom utskottet på alla väsentliga punkter. Den motiverade reservation som fogats till betänkandet gäller frågan om en vidgad tillsyn på det kommunala området, som endast utgör en detalj i det förslag till omorganisation vilket utskottet i övrigt enhälligt ansluter sig till. Jag skall tills vidare förbigå yrkandet i den motiverade reservationen. Allteftersom samhällsuppgifterna ökat och förvaltningsapparaten vuxit på ett sätt som gör det omöjligt för de enskilda medborgarna att överblicka författningsområdet och bevaka sina rättigheter har uppstått nya rättssäkerhetsproblem. Möjligheten för medborgarna att vända sig med förtroende till någon självständig institution, fri från inflytande av myndigheter och tjänstemän, har blivit en faktor av väsentlig betydelse i den enskildes rättsskydd. För utskottet har det gällt att anpassa ombudsmannainstitutionen till den förändrade situationen, som framför allt har sin grund i den starka ökningen av enskilda klagomål. Jag är angelägen att understryka att riksdagens ombudsmän måste utgöra en extraordinär institution. De kan inte ersätta de vanliga besvärsinstanserna och bör ingripa först sedan andra möjligheter att få en sak prövad utnyttjats. Övervakningen av myndigheternas handläggning av ärenden måste i huvudsak ankomma på överordnade myndigheter och inte på JO. Det är därför angeläget att det sker en intensifiering av de ordinära tillsynsorganens verksamhet och att de allmänna rättssäkerhetsgarantierna ytterligare förbättras genom fortsatt reformarbete på förvaltningsrättens område. Det personliga momentet i ombudsmännens ämbetsutövning har alltid ansetts vara av stort värde.
Jag har därmed berört det skäl som varit avgörande för konstitutionsutskottets ställningstagande till utredningens förslag om inrättande av ett revisionsutskott.
Det är en synpunkt som kanske inte skall tillmätas alltför stor betydelse i dagens läge. De flesta klagande vet nog inte vilken person som står bakom avgörandet av ett ärende. Däremot är det mycket angeläget att bibehålla det personliga ansvaret för vederbörande ombudsman för de ärenden som faller under hans tillsynsområde.
Det finns emellertid även andra, bland dem flera som ej berör den nuvarande instruktionen utan fastmer utbildad riksdagspraxis, för att inte säga praxis inom riksdagsgrupperna.
Denna synpunkt har utskottet ansett väl förenlig med ståndpunkten att utöka antalet ombudsmän till tre. Utredningen hade föreslagit att man skulle bibehålla den nuvarande ordningen med två ombudsmän.
Det finns inte någon lagstiftning eller någon stadga som fastställer en regel om rekrytering efter anciennitet eller om att omval icke får lov att ske av en riksdagens revisor. Att konstitutionsutskottet ändå till.
Utskottet har dock inte ansett detta tillfredsställande med tanke på den svällande arbetsbördan för den nuvarande justitieombudsmannen och men hänsyn till kravet att ombudsmännen skall kunna fullgöra sina uppgifter som riksdagens kontrollmakt på ett tillfredsställande sätt. Dessutom har vi ju i realiteten redan tre ombudsmän genom den dubblering av JO-ämbetet som skett genom att justitieombudsmannens ställföreträdare tjänstgjort hela året. Inte minst med hänsyn härtill har utskottet stannat för att ombudsmännens antal framdeles skall vara tre. Det stora arbetsfält som ligger under ombudsmännens tillsyn kan knappast i längden behärskas av endast en eller två personer med tanke på den sakkunskap och auktoritet som erfordras. Utskottet har också ansett lämpligt att samordna de tre ombudsmännen till ett gemensamt ämbete, vilket bör medföra väsentliga fördelar.
Utskottet har gjort ett tydligt uttalande, till den verkan det hava kan, i klart medvetande om att det på sina håll uppstått en viss oro.
Det måste på det sättet bli lättare att åstadkomma en utjämning av arbetsbelastningen på de olika ombudsmännen. Det gemensamma ämbetet skulle kallas riksdagens ombudsmannaexpedition och alla tre ombudsmännen få titeln justitieombudsman. Detta innebär att MO försvinner — men bara till namnet.
Ati re visorerna utses — jag citerar ur utskottets utlåtande — »med hänsyn till intresse, erfarenhet och lämplighet i övrigt» framstår för utskottet som det kanske mest angelägna.
De uppgifter som för närvarande åvilar MO kommer att övergå till en av de nya ombudsmännen. Jag är angelägen att understryka utskottets uttalande, att inspektionsverksamheten på det militära området bör bibehållas på en hög nivå.
Utskottet delar helt utredningens mening i denna fråga, som utredningen ingående har sysslat med. Herr talman!
Då utskottet bestämt sig för att föreslå tre ombudsmän, har vi också helt naturligt diskuterat hur arbetsområdet skulle fördelas dem emellan. Utskottet har ansett att riksdagen bör ange den huvudsakliga ärendefördelningen med hänsyn till de särskilda intressen som finns anknutna till olika områden.
Slutligen vill jag, utan att närmare ingå på argumenten för och emot, citera ytterligare ett avsnitt ur utskottsutlåtandet.
Vi har inte funnit lämpligt att inskriva en sådan fördelning i instruktionen utan tyckt att det tills vidare skulle räcka att utskottet gjorde vissa uttalanden, som skulle tjänstgöra som utgångspunkt vid den närmare fördelningen, som bör överlämnas åt ombudsmännen att själva göra. I fråga om den faktiska arbetsfördelningen rekommenderar utskottet att man i huvudsak bör följa sakområden och inte myndigheter. Det betyder alltså att frågor inom samma ämnesområde behandlas av samme ombudsman, oavsett om de handläggs av en högre eller en lägre myndighet. Det blir alltså en vertikal fördelning av ämnesområdena. vilket dock inte hindrar att vissa principfrågor, som skär genom flera sakområden, t.ex. sådana som avser allmänna handlingars offentlighet, hänförs till en ombudsman. Utskottet har funnit att vårdområdet utgör ett naturligt arbetsfält för en ombudsman. Dit hör i första hand barnaoch ungdomsvården, nykterhetsvården, socialvården och sjukvården. Även kriminalvården bör hänföras dit. Med hänsyn till det nära sakliga sambandet bör också ett sådant område som socialförsäkringen läggas under denne ombudsmans tillsyn. Denne ombudsman skulle givetvis ha samma inspektionsrätt och möjlighet att ingripa både på det sakliga och på det kommunala området. Det har särskilt understrukits av utskottet att en väsentlig utökning bör ske av inspektionerna på de verksamhetsfält det här gäller. Ombudsman nummer två bör överta nuvarande MO:s huvudsakliga uppgifter rörande försvaret.
Detta var, såvitt jag förstår, en väsentlig fråga i den motion som herr Lundberg väckte på våren 1965.
Vid utskottets överväganden om vilket annat specialområde som bör överföras till denne ombudsman har utskottet stannat för taxeringsoch uppbördsväsendet.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
Härvid har utskottet särskilt beaktat de begränsningar som gäller på detta område genom det nuvarande åtalsskyddet för taxeringsmän enligt § 113 regeringsformen, och utskottet har ansett att denna tillsyn inte skulle bli alltför betungande. Om detta åtalsskydd skulle upphävas och taxeringsärendena starkt skulle öka, bör en omprövning givetvis ske.
I första hand åsyftas att riksdagen skall göra ett principiellt ställningstagande till olika alternativ som föreligger i organisationsfrågorna.
Sambandet mellan <militärärenden och taxeringsärenden kanske inte förefaller så starkt, men dels visar det sig svårt att finna något annat på lämpligt sätt avgränsat område som kunde tillläggas denne ombudsman, dels är det för båda dessa områden fråga om myn digheters utkrävande av prestationer från medborgarnas sida. Den tredje ombudsmannen bör svara för civilförvaltningen i Övrigt. Bland viktiga sakområden märks här byggnadsväsendet och utbildningsväsendet. Även ärenden angående allmänna handlingars offentlighet bör handläggas av denne ombudsman. Det område som nu återstår är tillsynen över domstolarna samt åklagar-, polisoch exekutionsväsendet. Enligt utskottets mening kan detta område utan olägenhet delas mellan ombudsmannen nummer två och ombudsmannen nummer tre. En sådan arbetsfördelning har i realiteten under flera år tilllämpats mellan nuvarande JO och hans året om tjänstgörande ställföreträdare. Vid uppdelningen av domstolsväsendet är det möjligt att en av ombudsmännen kan syssla med civilrättsliga frågor, medan frågor som har samband med brottmål och därmed hela åklagarväsendet kunde hänföras till den andre. Utskottet har emellertid inte velat ge någon anvisning i det hänseendet utan anser att det bör ankomma på ombudsmännen själva att genomföra denna arbetsfördelning.
Under remissbehandilingen av utredningsförslaget har en organisation med tre ombudsmän — ev. flera enligt vissa förslag — också föreslagits av vissa remissinstanser, vilkas mening om arbetsfördelningen mellan ombudsmännen dock skiftar.
Frågan om antalet ställföreträdare har varit föremål för ingående prövning i utskottet. Man har tvekat mellan två eller tre ställföreträdare. Utskottet har emellertid enats om att föreslå att endast två ställföreträdare utses. I den mån det skulle visa sig behövligt att utöka antalet ställföreträdare längre fram kan frågan givetvis på nytt tas upp till prövning.
Reservanternas och de nämnda remissinstansernas förslag har inte utförts mer i detalj utan utgör principförslag. Utredningens förslaginnebär — utöver att antalet ombudsmän skall vara oförändrat — i huvudsak följande.
Utskottets strävan att uppnå enighet på den punkten medförde att de ledamöter som tidigare uttalat sig för tre ställföreträdare avstod från reservation i ärendet. Under utskottets handläggning av ärendet uppkom förslag att inrätta ett samrådsorgan inom riksdagen, som skulle kunna vara tillgängligt för ombudsmännen för överläggning angående vissa frågor av organisatorisk art. Man har då främst tänkt på frågor om arbetsfördelning, om arbetsordningen, och om ställföreträdarnas tjänstgöring.
MO övertar från JO tillsynen över domstols-, åklagaroch vissa delar av polisväsendet samt över kriminalvården och lantmäteriet.
Justitieombudsmannen väckte själv förslaget, och utskottet anser att det skulle kunna vara av värde att ha ett sådant organ men vill understryka, att det naturligtvis inte får uppfattas som ett avsteg från principen om ombudsmännens självständiga förvaltning av ämbetena. Utskottet föreslår att ett sådant samrådsorgan inrättas med sex ledamöter, tre från konstitutionsutskottet och tre från första lagutskottet.
Vissa av MO:s nuvarande tillsynsuppgifter slopas. Ombudsmännens skyldighet att pröva klagomål begränsas genom att de får möjlighet att i vissa fall avvisa klagomål eller överlämna dem till annan myndighet för handläggning.
Herr talman! Innan jag slutar den här presentationen av utskottsutlåtandet skall jag med några ord återkomma till den vid utlåtandet fogade reservationen. Den gäller en utvidgning av ombudsmännens tillsynsområde till att omfatta den kommunala egenförvaltningen, där man ansett att det föreligger ett behov av inspektion på det kommunala området lika väl som på det statliga.
Vidare förordar utredningen utökad inspektionsverksamhet inom den kommunala och statliga förvaltningen. Eftersom de aktuella organisationsfrågorna gäller en riksdagens institution, har någon bedömning av de föreliggande förslagen inte skett från Kungl. Maj:ts sida.
Och man önskar också att den kommunala affärsverksamheten skall läggas under ombudsmännens tillsyn. För en vidgning till sistnämnda område fordras emellertid grundlagsändring, och den kan därför inte genomföras i detta sammanhang, men reservanterna begär förslag om lagändring i angivet syfte. Med hänsyn till vikten av att intrång inte sker i den kommunala självstyrelsen har utskottet ansett, att det vore tillräckligt med inspektion på de områden där det är av särskild betydelse för de enskildas rättsskydd att ombudsmännen utövar en rättslig granskning eller följer tillämpningen av viss lagstiftning. Frågan gäller närmast om tillsynsområdet skall utvidgas till de kommunala styrelserna och de fakultativa nämnderna i deras funktion som verkställighetsorgan. Utskottet har anslutit sig till utredningens ståndpunkt, att tjänstemän och myndigheter inom den kommunala egenförvaltningen i princip bör inspekteras endast när särskilda skäl föreligger. Den inställningen har också allmänt godtagits under remissbehandlingen. Utskottet uttalar vidare, att ett åläggande för ombudsmännen att bedriva särskild inspektionsverksamhet i fråga om den kommunala egenförvaltningen inte skulle innebära någon verklig förbättring av de enskildas rättsskydd. Jag vill emellertid understryka, att detta främjas väsentligt genom den förstärkning av ombudsmannainstitutionen som nu föreslås och som jag här redogjort för. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få avsluta mitt anförande och yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det betänkande som sammansatta konstitutionsoch första lagutskottet här framlägger innebär den mest djupgående förändringen av ombudsmannainstitutionen sedan år 1915, då militieombudsmannaämbetet inrättades. Jag skall avstå från att ge en redogörelse för innehållet i utskottets förslag, eftersom dess vice ordförande redan givit en fyllig presentation, men det är tre huvudfrågor, som jag tycker att det finns anledning att särskilt understryka. Den första frågan är ombudsmannainstitutionens karaktär av extraordinär tillsynsmyndighet. Den andra gäller det personliga ansvaret och den tredje ombudsmännens möjligheter att i sin verksamhet kunna inrikta sig på väsentligheter. Vad den första frågan beträffar måste man konstatera, att med den väldiga expansion som förvaltningsapparaten har undergått kan den enskildes rättssäkerhet inte garanteras enbart av ombudsmannainstitutionen hur mycket denna än tillåtes att svälla. Det primära måste givetvis vara att den interna kontrollen fungerar tillförlitligt, att chefsansvarets betydelse för den enskildes rättssäkerhet understryks och att de ordinära tillsynsorganens verksamhet intensifieras. Men en effektiv intern kontroll och preventiva rättsskyddsgarantier i Övrigt kan inte vara nog. Riksdagens ombudsmän kommer i framtiden liksom under gången tid att ha en stor funktion att fylla just som extraordinära kontrollorgan. Trots att institutionen är så gammal betraktas den i dag inte som otidsenlig utan har en reell förankring hos svenska folket. Detta visar bl.a. det ständigt ökande antalet ärenden, den ökade publicitet som ägnats riksdagens ombudsmän på senare tid och det ökade intresset över huvud taget från allmänhetens sida för ombudsmännens verksamhet. Ett påtagligt intresse från utlandets sida har också framkommit. Man vill där gärna försöka efterlikna vår ombudsmannainstitution. Beträffande den andra frågan, som gäller det personliga momentet i ombudsmännens ämbetsutövning, är det angeläget för mig att understryka att det förslag till omorganisation som vi nu presenterar inte får innebära en utveckling mot ett ämbetsverk, och det understryker också utskottet. Om man låter verksamheten expandera alltför mycket finns det risk för att man hamnar i ett ämbetsverk, där man så småningom får kollegiala beslutsförfaranden, och det är en utveckling som jag bestämt vill varna för. Utskottet har understrukit det angelägna i att bibehålla det personliga ansvaret för samtliga ärenden och för arbetets allmänna inriktning och att en omvandling mot ett ämbetsverk bestämt undvikes. Den grundsyn som vi haft har vi försökt realisera genom ett förslag till ärendefördelning, där varje ombudsman skall ha sitt huvudsakliga verksamhetsområde klart definierat. Utskottet förutsätter också att varje ombudsman skall ha till sig knuten en fast medarbetarstab, något som ter sig mest angeläget i fråga om de högre befattningshavarna, framför allt på byråchefsoch byrådirektörsplanet, men vi framhåller att det torde vara en praktisk åtgärd att ge även övrig personal på expeditionen bestämd anknytning till en viss ombudsman. I frågan om ersättare för ombudsman hade vi i utskottet, som fru Gärde Widemar tidigare framhöll, olika meningar. Jag hörde till dem som ansåg det mest logiskt att varje ombudsman också hade tillgång till sin specielle ersättare. Frågan bedömdes emellertid inte vara av den arten att den motiverade en reservation, men jag vill gärna framhålla att erfarenheten får visa om inte en ändring på denna punkt så småningom kan te sig befogad. För närvarande är vi emellertid ense om att två ersättare får anses till fyllest. I den tredje huvudfrågan, nämligen ombudsmännens möjligheter att inrikta verksamheten på väsentligheter, har utskottet klart poängterat att en avsevärd utökning av inspektionsverksamheten måste te sig angelägen. Vi har i fråga om ombudsmännens prövningsskyldighet beträffande samtliga inkomna klagomål uttalat att det får anses vara av obestridligt värde att riksdagens ombudsmän framstår som personer till vilka envar kan vända sig med klagomål mot myndigheterna och få sin sak prövad. Men vi anser likafullt att någon formell skyldighet för ombudsmännen att pröva varje inkommet ärende inte bör föreligga. Vi menar att denna fråga får överlämnas till ombudsmännen att bedömas efter deras eget omdöme. Riksdagen och dess första lagutskott har möjlighet att vid sin årliga granskning av ombudsmännens verksamhet göra de erinringar som kan anses befogade. En fråga som utskottet av naturliga skäl inte har gått närmare in på är gränsdragningen, såvitt avser tillsynen över domstolsväsendet, mellan justitieombudsmannen och justitiekanslern. Vi har menat att då departementschefen överlämnat sin proposition om omorganisation av riksdagens ombudsmannaämbeten utan eget ställningstagande får det anses korrekt att utskottet inte heller går in på en bedömning av justitiekanslerns tillsynsfunktion över domstolarna sedd i relation till justitieombudsmannens. Det finns emellertid därför inte anledning tro att frågan inte skulle bli aktuell i framtiden. Det förtjänar kanske påpekas att flera remissinstanser har tagit upp den frågan, bl.a. justitiekanslern själv, och menat att någon mera omfattande dubbelkontroll inom domstolsväsendet i framtiden borde undvikas. Utskottet har också beträffande inspektionsskyldigheten i fråga om domstolarna stannat för en lägre målsättning än när det gäller inspektionsverksamheten i Övrigt. Utskottet föreslår, att inspektionsverksamheten skall vara oförändrad. Vi vet att denna hittills varit av mycket ringa omfattning, och därför får man dra den slutsatsen av utskottets uttalande, att utskottet avser en lägre målsättning än på övriga områden. Herr talman! I anslutning till propositionen väckte vi på högerhåll en motion, som innehåller tre yrkanden. Det första yrkandet är att riksdagens ombudsmän skall vara tre till antalet, det andra att en av ombudsmännen skall ha till huvudsaklig uppgift att handlägga ärenden av kommunal karaktär och det tredje att benämningen för alla ombudsmän skall vara justitieombudsman. Jag vill nu bara med tillfredsställelse konstatera, att våra motionskrav i allt väsentligt blivit tillgodosedda. Det får väl anses att med den ärendefördelning utskottet föreslagit yrkandet om att en ombudsman skulle ha sin huvudsakliga arbetsuppgift inom det kommunala området blivit tillgodosett på ett tillfredsställande sätt. När det slutligen gäller tillsynen över det kommunala området är reservanter och utskottsmajoritet ense om att en utvidgning av tillsynen över den special reglerade förvaltningen skall ske. Det är, som utskottets vice ordförande tidigare sade, endast i fråga om egenförvaltningen och i fråga om den kommunala affärsverksamheten som meningarna varit något delade. Vi är emellertid ense om innehållet i instruktionens 3 §, tredje stycket, som handlar om ombudsmännens tillsynsskyldighet över det kommunala området. I detta stycke föreskrivs, att ombudsmännen skall beakta de särskilda betingelser, under vilka den folkliga självstyrelsen arbetar. Det är i fråga om motiveringen som meningarna varit delade. Vi reservanter har som utgångspunkt, att samma principer skall råda beträffande tillsynen över lagligheten av myndigheternas handlande vare sig det gäller statlig eller kommunal förvaltning. Vi framhåller också, att det vore orimligt att hävda något annat än att samma rättsskydd skall gälla för den enskilde vare sig hans ärende handläggs av en statlig eller kommunal myndighet. Utskottet säger, att inspektionsverksamhet må förekomma inom egenförvaltningen. Men utskottet förutsätter att den skall ske endast när särskilda skäl föreligger. Vi reservanter ställer oss avvisande till att man gör denna inskränkning i ombudsmännens tillsynsfunktioner. Jag blev förvånad över att höra fru Gärde Widemar upprepa det argument, som framfördes ganska ofta i utskottet, nämligen att en tillsyn av ombudsmännen på det kommunala området på det sätt som vi reservanter föreslagit skulle innebära ett intrång i den kommunala självstyrelsen. Jag tycker att detta är en logisk kullerbytta och kan inte förstå, att man med framgång kan hävda en sådan uppfattning. Ombudsmännens verksamhet syftar ju till att värna rättssäkerheten. Att detta sker även gentemot kommunerna och kommunernas nämnder kan väl inte rimligen anses innebära ett intrång i den kommunala självstyrelsen med mindre än att man hävdar att kommunerna skulle ha rätt att handla i strid mot gäl lande lagar. Jag tycker närmast att detta uttalande tyder på en ringaktning för den kommunala självstyrelsen. Men i övrigt har jag uppfattat utskottets behandling av denna punkt på det sättet, att det egentligen endast är en gradskillnad i bedömningen och att skillnaden i uppfattning alltså inte är så stor som det kan tyckas. Jag vill gärna understryka, att det bör ankomma på ombudsmännens egen bedömning att fullgöra en inspektionsskyldighet även på den kommunala egenförvaltningens område utan onödiga inskränkningar från riksdagens sida. När det slutligen gäller tillsynen över den kommunala affärsverksamheten så har vi väl egentligen inte några delade meningar. Enda skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är den att vi reservanter gör ett uttalande om att vi förväntar oss att Kungl. Maj:t snarast skall framlägga förslag till grundlagsändringar som möjliggör tillsyn även över detta område. Men i sak är utskottets ledamöter ense. Herr talman! När jag nu slutar med att yrka bifall till den reservation som finns fogad till utskottets betänkande vill jag poängtera att utskottets ledamöter i allt väsentligt varit ense i denna betydelsefulla fråga.

Herr talman! Jag undrar om inte herr Johansson i Trollhättan i viss mån slog in öppna dörrar. Jag tyckte att han markerade skillnader mellan oss som egentligen inte finns. De exempel han tog gällde, såvitt jag förstår, i samtliga fall lämplighetsfrågor. Vi har naturligtvis inte heller avsett att ombudsmännen på något sätt skulle ha befogenheter att ingå på bedömning av om det ena eller det andra kommunala beslutet i sak är riktigt, utan det är endast en granskning av beslutens laglighet som vi anser angelägen. Jag skulle härvidlag vilja fråga herr Johansson i Trollhättan om han tycker att det är tillfredsställande att när en kommun fattat ett olagligt beslut som överklagas och ärendet t.o.m. går ända upp till regeringsrätten, det sedan visar sig att beslutet redan blivit effektuerat med påföljd att det inte finns nå gon möjlighet att få en rättelse till stånd. Jag tror att vi alla innerst inne har klart för oss, att allting inte är som det skall vara, även om man inte behöver förstora problemen. Nej, herr talman, vi har med reservationen velat framhålla att det är de principiella frågorna som är viktiga i detta sammanhang, och att det klarläggs att rättsskyddet för den enskilde skall vara detsamma, oavsett om hans rätt kränks av statlig eller kommunal myndighet. Det är på det principiella planet skiljaktigheter föreligger, och därför tycker jag att det är beklagligt att utskottet ansett sig böra göra den inskränkning i rätten som skrivningen innebär, nämligen att inspektion bara skall kunna förekomma när särskilda skäl föranleder detta.

Herr talman! Det finns kanske anledning att här också erinra om att den utveckling mot allt större kommuner som nu pågår gör att den enskildes möjligheter att överklaga beslut som träder honom förnär blir ganska små. Bara det talar väl för att man bör vara vaksam och angelägen om att kontrollorganen fungerar på tillfredsställande sätt. Vad vi syftar på är inte den laglighetsprövning som skall ske enligt kommunallagarna. Vi talar hela tiden om den extraordinära kontroll som utövas av ombudsmännen. Men jag kan ge herr Johansson i Trollhättan rätt i att saken har ganska begränsad praktisk betydelse. Jag har heller inte gjort gällande att den skulle få särskilt stora konsekvenser i praktiken. Men jag hävdar alltjämt att utskottsmajoriteten inte hade behövt vara så rädd för att inta en principiellt riktig ståndpunkt i denna fråga. Med den höga kvalitet som utmärker ombudsmännen och deras yrkesutövning — som riksdagen har haft anledning uppskatta i många sammanhang — tror jag inte heller att vi behöver vara rädda för att de kommer att överträda sina befogenheter i dessa avseenden.

Herr talman! Den ombudsmannainstitution som inrättades i samband med författningsreformen år 1809 har ju blivit en utomordentlig och ovärderlig tillgång i vårt offentliga liv. Den har utgjort och utgör ännu i dag ett föredöme för andra länders lagstiftning på detta område. En omorganisation av ämbetet bör därför ske med varsamhet och omtanke, så att inte något av ämbetets effektivitet och anseende går förlorat. Det förslag till reformering av ämbetet, som i dag ligger på riksdagens bord, har ju framför allt aktualiserats av den ökade arbetsbördan och av en strävan att vidga möjligheterna för inspektionsverksamheten. Med den mycket betydande expansion av den offentliga verksamheten som har skett framför allt under de senaste årtiondena framstår en förstärkning av ombudsmannaämbetets resurser som angelägen och nödvändig. Utskottet är enigt om denna bedömning. I fråga om inspektionsverksamhetens omfattning finns det dock en liten differens. Det gäller den kommunala egen förvaltningen, där utskottets högerledamöter har skilt ut sig från utskottsmajoriteten. Utskottsmajoriteten skriver: »Härom bör till en början antecknas, att fullmäktiges och landstingsmötenas beslut är undandragna JO:s tillsyn till följd av dennas begränsning till att avse endast dem som är underkastade fullt ämbetsansvar. Upphävande av denna inskränkning har inte ifrågasatts i motionerna. Frågan gäller sålunda endast kommunernas styrelser — kommunalnämnderna, drätselkamrarna, stadskollegierna, kyrkoråden och landstingens förvaltningsutskott — samt de fakultativa nämnderna, och dessa närmast i deras funktioner som verkställighetsorgan. Vid en diskussion om JO-inspektioner på området måste det beaktas, att denna inskränkning får konsekvenser av rent praktisk art genom att granskningsunderlaget blir begränsat och genom att de grundläggande besluten regelmässigt fattats av organ utanför tillsynsområdet.

Rätt skall föreligga att företa inspektioner men den bör bara begagnas när särskilda skäl föranleder det. Denna inställning synes ha allmänt godtagits vid remissbehandlingen. Sålunda har t.ex. JO förklarat sig dela utredningens uppfattning beträffande valet av ämnesområden på vilka inspektionsverksamheten bör =<:intensifieras, och JK har då han förordat en intesifierad tillsyn över kommunerna sagt sig avse närmast den specialreglerade förvaltningen. De synpunkter av praktisk art som utskottet anfört i det föregående talar också i samma riktning liksom vad som sagts om den enskildes rättsskyddsbehov. Det är utskottets uppfattning att ett åläggande för ombudsmännen att bedriva särskild inspektionsverksamhet i fråga om den kommunala egenförvaltningen inte skulle innebära någon verklig förbättring av de enskildas rättsskydd.» Så långt utskottsmajoriteten. Det bör erinras om att de kommunala besluten, såväl i de representativa församlingarna som i styrelser och nämnder, kan bli föremål för överklagande genom besvär.

Det kanske bör nämnas att den kommunala revisionen utgör ytterligare ett kontrollorgan, och den är numera ofta förstärkt med specialutbildad arbetskraft. Skiljaktigheterna mellan utskottsutlåtandet och reservationen beträffande den kommunala egenförvaltningen förefaller mig vara mycket begränsade. Utskottsmajoriteten anser att rätt till inspektion skall föreligga när särskilda skäl föranleder till det. Reservanterna vill ha en inspektionsrätt utan sådana särskilda skäl. Jag tror det är riktigt att en sådan inspektion skulle uppfattas som ett opåkallat intrång i den kommunala självbestämmanderätten. Det är alltså inte utskottsmajoriteten som misstänkliggör den kommunala självstyrelsen, utan det är reservanterna som gör detta. Nu har fru Kristensson sagt att i allt väsentligt är vi överens. Det skall väl närmast tolkas så att fru Kristensson inte betraktar dessa ting som väsentliga. På den punkten kan jag i så fall ge fru Kristensson rätt; det är inga väsentliga skiljaktigheter det gäller. Jag tror också att det skulle vara felaktigt att utöver den prövning av lagligheten av besluten, som kan ske genom besvär, ha en ytterligare prövning genom JO-inspektion.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

Herr talman! Låt mig, innan jag med några ord berör högerledamöternas reservation angående förslaget om ökad ombudsmannainsyn i den kommunala egenförvaltningen, anföra ett par synpunkter på den föreslagna förändringen av MO-institutionens organisation. Att MO-institutionen under den första tiden efter inrättandet möttes av en viss skepsis från de militära myndigheternas och även från det militära befälets sida är rätt förklarligt. Man var litet reserverad mot detta nya ämbete på samma sätt som man är reserverad mot andra nymodigheter, innan man fått klart för sig hur organisationen skulle fungera, vilka arbetsformer den skulle ha och vilka resultat den skulle komma till. Under årens lopp har emellertid MO institutionen vuxit in i det allmänna medvetandet. MO har verkligen vunnit hävd i det svenska rättssamhället. Institutionens värde och stora betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt är känd och erkänd av alla grupper — de må vara civila eller militära befäl eller värnpliktiga. Namnet militieombudsmannen har också direkt, på ett mycket klart sätt, angett det verksamhetsområde som denne riksdagens ombudsman har haft att verka inom. Det är därför med ett visst beklagande man nu nödgas konstatera att den så välkända titeln, militieombudsmannen, kommer att försvinna i den nya organisationen denna institution som under många år fungerat på ett så utmärkt sätt. MO har för alla militära befattningshavare men främst — det säger sig självt — för alla våra värnpliktiga framstått som rättssäkerhetens symbol. Det har aldrig rått några tvivel om vart den värnpliktige haft att vända sig för att få sin sak prövad. Han har också alltid haft en stark känsla av det personliga engagemanget och det personliga momentet i handläggningen av ärendena. I detta sammanhang skulle jag starkt vilja understryka att det endast är MO titeln som försvinner. Till verksamheten — dvs. till funktionen — finns institutionen kvar i samma omfattning som tidigare. Övervakningen och kontrollen av rättssäkerheten inom det militära blir lika noggrann och omfattande som den alltid varit. Det finns, tycker jag, särskild anledning att understryka detta då man de senaste dagarna har sett uppgifter i pressen om att MO försvinner. Det är inte riktigt. Namnet försvinner men inte ämbetet. Det skulle, herr talman, vara av betydande värde att detta observerades och kungjordes klart och tydligt av våra nyhetsförmedlande organ: i press, radio och TV. Det är av stort allmänt intresse. Låt mig sedan, herr talman, med några ord beröra reservationen angående förslaget om ökad ombudsmannainsyn över den kommunala egenförvaltningen. Jag vill även när det gäller den frågan säga — jag har suttit vid väggen och lyssnat men kunnat följa förhandlingarna väl — att det råder en mycket stor enighet om huvudpunkterna och att det som skiljer är förhållandevis små saker. Vad jag kanske har svårt att förstå är den rädsla som har kommit till uttryck från visst håll för att vår egen riksdagens ombudsman skulle få lov att även se på denna del av den kommunala verksamheten. Ökad insyn inom det specialreglerade området är det ingen som vänder sig emot. Ingen torde kunna bestrida att vi alla är lika måna om att slå vakt om den kommunala självstyrelsen. För att ytterligare poängtera detta har också reservanterna sagt — det framgår även av den instruktion som vi inte har några delade meningar om — att inspektioner na inom den kommunala sektorn skall ske med beaktande av den kommunala självstyrelsens särskilda betingelser. Det måste vara ett allvarligt missförstånd om någon tror att det skulle existera ett motsatsförhållande mellan kommunal självstyrelse i fråga om egenförvaltningen och tillvaratagandet av den enskildes rättssäkerhet. Det är väl heller ingen som vill göra gällande att våra kommunalmän inte förvaltar sitt fögderi på ett sådant sätt att i de allra flesta fall — undantag kan finnas överallt — verksamheten mycket väl skulle tåla en ingående granskning ur laglighetssynpunkt. Enligt den erfarenhet jag har av kommunal verksamhet och förvaltning bemödar sig alla vid alla tillfällen att följa de lagar och bestämmelser som gäller. Som flera remissinstanser, bl.a. justitiekanslern också framhållit, framstår det snarare som misstro mot de kommurnala representanterna att inte våga låta riksdagens ombudsman ha insyn över deras verksamhet. Riksdagen stiftar ju lagarna — även kommunallagarna — och då är det väl inte obilligt om också riksdagen har rättighet att kontrollera deras efterlevnad. Om det skulle ske ett övertramp — ingen människa är fullkomlig, inte heller de kommunala representanterna — mot gällande lagar och bestämmelser, är det väl ingen som vill hävda att det är felaktigt att ingripa och rätta till misstagen. Den kommunala självstyrelsen, herr talman, är för vårt samhälle av oskattbart värde. Men det är lika väsentligt att den enskilde medborgaren har en stark känsla av att hans rättssäkerhet är tillgodosedd så långt som möjligt när det gäller hans förhållande till samhället och dess myndigheter, vare sig dessa myndigheter är statliga eller kommunala: Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I motionsparet I:175 och II: 213 har vi motionärer tagit upp frågan om rätt till fickpengar för intagna å anstalt. Det är i första hand dem som vistas på våra psykiatriska sjukhus och långtidssjukhus som vi tänkt på. Tillgången på fickpengar för dem som vistas där är helt beroende av hur den som uppbär pensionen för den pensionsberättigade ser på frågan om behov utöver livets nödtorft. Det är många års praktisk erfarenhet och besvär med att skaffa medel till den sjuke som föranlett mig att ta upp denna fråga. Det finns ju andra behov än kost och logi och vården på sjukhuset. Men det har varit fullkomligt omöjligt att få dessa tillgodosedda. När kommuner eller privata personer är förmyndare för den sjuke är inte problemen så stora. Men om de anhöriga är förmyndare kommer frågan i ett helt annat läge. Dessa anser ofta att det skall bli så mycket som möjligt efter den sjuke. För att belysa detta skall jag anföra ett litet exempel. Vi hade en patient som tack vare de nya medicinerna väcktes till liv. Hon fann att livet bestod av litet mer än kost och logi. Hon ville gärna ha litet fickpengar. Det fanns inga. När vi vände oss till hennes förmyndare som var en nära anhörig menade förmyndaren att den sjuka inte behövde några fickpengar. Hon hade allt vad hon egentligen behövde. Då vi frågade förmyndaren varför hon skulle samla på pengarna när patienten behövde dem svarade hon: »Jo, patienten har en dotter. Farsarvet var dåligt, och nu skall morsarvet bli bättre.» Det är väl i alla fall inte meningen när vi beviljar pensioner av skattemedel att den som skall ha pensionen inte skall kunna tillgodogöra sig något av den — för att anhöriga vill samla på hög. Den andra frågan som vi tagit upp i motionen gäller utredning om dessa fickpengar skall komma patienten till del eller läggas i en gemensam hög till patienternas förströelse. På alla våra psykiatriska sjukhus finns kassaförvaltare, hos vilken varje patient har sitt eget konto och där det sker en kontinuerlig redovisning. Men på en del sjukhus lägger man pengarna i en gemensam kassa, och det är ju inte heller riktigt, ty de som har möjligheter att själva handskas med sina pengar och använda dem kommer sedan också att få del av den gemensamma kassan, vilket vi inte ansett vara riktigt. Utskottet säger nu att 1961 års sjukförsäkringsutredning skall ta upp problemet i sitt betänkande som kommer att framläggas inom en snar framtid. Med förhoppningen att man löser dessa frågor som vi tagit upp i motionen har jag, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Till föreliggande utlåtande nr 60 från tredje lagutskottet har fogats en reservation av herr Ebbe Ohlsson och mig. Den yrkar på en »utredning angående möjligheterna att införa ett institut som möjliggör enskild äganderätt till lägenheter i flerfamiljsfastighet». Ärade kammarledamöter!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

Herr talman! Herr Cassel har i en in terpellation frågat statsministern om han är beredd att medverka till tillsättandet av en juristgrupp med uppdrag att lägga fram en vitbok angående vad som har inträffat i den s.k. Hägglundsaffären. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen har i olika sammanhang offentligt redovisat sin handläggning av Hägglundsärendet. Jag har här i riksdagen redogjort för denna vid två tillfällen. Det skedde i första kammaren i samband med remissdebatten den 8 november och i denna kammare i anslutning till svar på interpellationer den 16 november. Vid båda dessa tillfällen fick riksdagen en utförlig redo görelse för omständigheterna i ärendet inom ramen för vad gällande sekretessbestämmelser medger. Redogörelsen har utförligt refererats i press och andra nyhetsmedia. Regeringen har alltså inte undanhållit offentligheten något som har kunnat lämnas ut. Om riksdagen anser det påkallat att granska ärendet i alla dess delar, även vad som rör företaget och dess affärsförbindelser och som regeringen inte får offentliggöra, synes denna granskning böra ske i vanlig ordning genom konstitutionsutskottet, som då får del av alla omständigheter i ärendet, vare sig de är offentliga eller inte. Det är min avsikt att inom kort offentliggöra en samlad skriftlig redogörelse för min och inrikesdepartementets befattning med detta ärende. Fakta kommer därvid att redovisas så långt sekretessbestämmelserna medger det. Någon ytterligare publicering av material i det aktuella ärendet övervägs inte av regeringen. Jag vill tillägga att sekretessbestämmelserna utgör ett skydd just för det berörda företaget och dess bankoch andra affärsförbindelser. Det ankommer därför på företaget att bedöma om ärendet i alla dess delar lämpligen kan blottas för offentlig insyn. Det finns inga föreskrifter som hindrar företaget att självt ge den fullständiga offentliga redogörelse för förhållandena som sekretessbestämmelserna hindrar regeringen att lämna.
Herr talman! Först vill jag tacka herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för svaret. Sedan det är gjort vill jag helt öppet men utan att på något vis brista i skyldig aktning för herr statsrådet deklarera att jag på intet sätt är nöjd med att svaret har lämnats av honom och inte av hans excellens statsministern, till vilken min interpellation var riktad. Jag vände mig, herr talman, till regeringschefen själv därför att jag önskade att han personligen skulle ta ställning i denna ingalunda oviktiga fråga. Orsaken till att jag med min interpellation inte riktade mig till inrikesministern måste vara för alla uppenbar. Inrikesministern har — och detta innebär inte någon form av kritik — varit intensivt engagerad i Hägglundsaffären. Vad inrikesministern sagt och gjort, respektive inte gjort och sagt, har intensivt diskuterats och varit föremål för starkt delade uppfattningar. Inrikesministern får därför — och detta, herr talman, är fortfarande icke någon kritik — anses vara part i målet.

En sådan beskrivning synes så mycket mer påkallad som den s.k. Hägglundsaffären av regeringen tagits till intäkt för skarpa angrepp mot företrädare för näringslivet och till utgångspunkt för krav på starkt vidgad insyn i de ekonomiska företagen. Affären har debatterats i otaliga tidningsartiklar och vid politiska möten runt om i landet. Herr statsrådet måste väl ändå medge att det skulle vara i hög grad renande för den politiska luften, om man i diskussionerna i fortsättningen kunde slippa att höra olika uppfattningar föras fram angående själva händelseförloppet. Att man sedan med utgångspunkt från en objektiv skildring av detta kan komma att bedöma de medverkandes agerande på olika sätt ligger i sakens natur. Herr statsrådet framkastar tanken att riksdagen skulle anse det påkallat »att granska ärendet i alla dess delar även vad som rör företaget och dess affärsförbindelser». Men, herr statsråd, en sådan granskning torde icke överensstämma med 8 90 i regeringsformen, sådan som den hittills har tolkats. Riksdagen har inte karaktären av någon sorts domstol. Och — märk väl — i riksdagen har de parter, som kan ha haft en annan uppfattning rörande händelseförloppet än herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet, inga som helst möjligheter att framföra sina synpunkter. Granskningen skulle endast kunna komma att omfatta statsrådets eget handlande, och ett sådant förfarande ger inte den grad av fullständighet som allmänheten har rätt att kräva. I svaret förklarar herr statsrådet att det är hans avsikt att inom kort offentliggöra en samlad skriftlig redogörelse för sin och inrikesdepartementets befattning med detta ärende. Men, herr statsråd, en sådan skildring fyller ingalunda — hur noggrant och samvetsgrant den än görs — allmänhetens krav på en objektiv utredning. Den är en partsinlaga och ingenting annat, och den kommer troligen att föranleda motsvarande partsinlagor från den som har agerat i ärendet på näringslivssidan. Efter dessa partsinlagor kommer allmänheten att stå där lika förvirrad som tidigare, om inte till äventyrs förvirringen blivit än värre. Uppgift kommer säkerligen att ställas mot uppgift. Jag kan, herr talman, endast med beklagande konstatera att regeringen inte är redo att medverka till en objektiv, opartisk prövning av vad som har förekommit i Hägglundsaffären. Jag är övertygad om att man från näringslivshåll skulle varit beredd och fortfarande är beredd att lägga alla papper på bordet. Om någon icke vill medverka till en objektiv, opartisk utredning kan därav olika slutsatser dragas. Jag skall, herr talman, avstå från att göra det. Men då vågar jag i stället uttala den mycket bestämda förhoppningen att regeringen i fortsättningen avstår från att begagna den s.k. Hägglundsaffären som argument i den politiska debatten.
Herr talman! Jag skall inte uttala mig om den besvikelse som herr Cassel här givit uttryck för. Jag vill bara på en punkt göra ett tillägg. Jag har i mitt svar sagt att vi kommer att lämna en utförlig redovisning av min handläggning och av departementets göranden och låtanden i denna fråga. Herr Cassel tycks redan från början ha den uppfattningen att denna redovisning inte kommer att bli objektiv. Vad vet herr Cassel om det? Skulle vi ha anledning att söka undanhålla någon del av det material som står till vårt förfogande? Självfallet inte. Dessutom har konstitutionsutskottet, såsom jag anfört, möjligheter till en prövning av alla de handlingar, som finns i departementet och som vi kommer att bygga vår redogörelse på. De delar av detta material som vi inte kan redovisa får konstitutionsutskottet tillfälle att gå igenom. Men jag har velat framhålla att om den redogörelse, som vi lämnar, av annan part i detta ärende uppfattas som inte tillfredsställande, så står det ju vederbörande fritt att redovisa sitt material. Jag är emellertid inte övertygad om att vår redogörelse kommer att uppfattas på det sättet. Jag vill avvakta och se vad som händer. Det skulle jag också vilja tillråda herr Cassel att göra: att vänta med ställningstagandet och ta del av vår redogörelse och även se hur den andra parten — som herr Cassel här kallar motparten — kommer att reagera på redovisningen. Jag är inte riktigt övertygad om att det inte skall vara möjligt för oss att bli ganska ense.
Herr talman! Jag har ingalunda, som statsrådet söker göra gällande, uttalat någon misstro mot en redogörelse som jag inte har sett — det vore mig fjärran att göra det. Vad jag har sagt är att denna redogörelse blir en partsinlaga. En partsinlaga är i och för sig inte någon vilseledande framställning, men den är färgad av uppfattningen hos den part som skriver handlingarna. Det är ju elementa för allt utletande av sanningen i livet att man hör bägge parter — att bägge parter inför en opartisk person får framföra sina versioner av hur de anser att ett händelseförlopp har utspelats. Så bär man sig åt för att ta reda på sanningen; vill man inte göra på detta sätt, så vill man det inte. Jag hoppas att statsrådet litet längre fram, när statsrådets eget uttalande och eventuellt motstående uttalanden har publicerats, kommer att finna att jag har rätt — att enda möjligheten att få rent och snyggt och att erhålla klara besked, ligger i att göra en objektiv utredning.

Herr talman! Herr Gustafsson i Skellefteå har frågat vilka åtgärder jag nu ämnar vidta för att förbättra förhållandena för den kvarboende befolkningen i norra stödområdets inland och i andra glesbygder med liknande problem. Vidare har herr Nilsson i Tvärålund frågat om jag avser att snart förelägga riksdagen förslag om särskilda åtgärder i avsikt att stödja näringslivet i de svagt industriellt utvecklade områdena i vårt land. ; Då de båda interpellationerna berör likartade "problem anhåller jag att få besvara dem i ett sammanhang. Herr Gustafsson citerar inledningsvis propositionen år 1964 om lokaliseringspolitiken. Jag framhöll i denna proposition, såsom framgår av citatet, att i områden där lokaliseringspolitiska insatser inte blir möjliga måste samhället bära ansvaret för att befolkningen tillförsäkras en rimlig servicestandard. Riksdagen anslöt sig till denna uppfattning. Erfarenheterna av. den 1okaliseringspolitiska försöksverksamheten under de gångna åren har också visat att möjligheterna att genom lokaliseringspolitiska insatser stödja näringslivet i de egentliga glesbygderna är mycket små. Om herr Nilsson med sitt uttryck »svagt industriellt utvecklade områden» avser de egentliga glesbygderna anser jag nu liksom år 1964 att lokaliseringspolitiska åtgärder där endast i undantagsfall kan bli framgångsrika. Avser herr Nilsson däremot de centrala orterna i glesbygdsområdena, kan jag försäkra att regeringen intar en positiv ställning till alla realistiska Ilokaliseringsinitiativ. De nuvarande riktlinjerna för stödets utformning ger oss möjligheter att avväga åtgärderna med hänsyn till behoven i det enskilda fallet. Några särskilda bestämmelser för lokaliseringspolitiken, avsedda att tillämpas i vissa delar av stödområdet, har jag därför inte för avsikt att föreslå. Det har emellertid visat sig vara möjligt att i den praktiska politiken genomföra en viss differentiering av stödet. Sålunda har punktinsatser gjorts i särskilt utsatta områden. Tyvärr har dock de förmånliga villkoren inte alltid visat sig vara attraktiva. Det finns därför anledning att ägna sysselsättningsfrågorna i det norrländska inlandet särskild uppmärksamhet vid den utredning som kommer att tillkallas rörande lokaliseringsstödets utformning efter försöksperiodens utgång. Såsom jag nyligen anförde i svar på en enkel fråga i denna kammare av herr Svanberg arbetar inom kanslihuset en särskild grupp som sysslar med glesbygdsfrågorna. Denna arbetsgrupp undersöker en rad åtgärder som kan vara ägnade att i vidaste mening underlätta levnadsförhållandena i glesbygderna. Arbetsgruppen har under det gångna året gått igenom olika serviceområden för att undersöka möjligheter att effektivisera samhällets stöd till service åt glesbygdsbefolkningen och för att eventuellt finna nya vägar att lösa de problem som uppkommer till följd av pågående befolkningsomflyttning. Som allmän utgångspunkt vid översynen av de olika serviceområdena har arbetsgruppen haft att kommunerna har den bästa överblicken över problemen och även de bästa förutsättningarna att kunna gripa in. Kommunerna måste spela en central roll när det gäller att komma till rätta med följderna av den pågående anpassningsprocessen i glesbygderna. En viktig förutsättning för att glesbygdskommunerna skall kunna erbjuda invånarna en tillfredsställande kommunal service är bärkraftiga kommunala enheter. Kommunblocksbildningen och kommunsammanslagningen är för närvarande en grundförutsättning för att möta anpassningsproblemen. Härigenom erhålls bl.a. enheter med tillräcklig kapacitet för att bemästra glesbygdsproblemen och utnyttja tillgängliga resurser rationellt. Stödjandet av starka kommunala enheter är därför av största betydelse ur glesbygdssynpunkt. Gruppen har funnit att några generella medel för att lösa glesbygdsproblematiken inte står till buds. Problemen framträder med olika styrka beroende på kommunens ytinnehåll, befolkningens storlek och struktur. Rent kvantitativt framstår dock glesbygds problemen som starkt anknutna till Norrlands inland. Arbetsgruppen har i dagarna lagt fram förslag om att ett särskilt anslag skall ställas till företagarföreningarnas förfogande att användas för att söka stimulera till olika former av hemarbete åt befolkningen i glesbygderna. Förslaget är nu föremål för behanding i departementet och regeringen kommer att ta ställning till det i samband med budgetarbetet. En betydande del av företagarföreningarnas arbete är redan nu inriktat just på glesbygdsområdena. De stöder såväl ekonomiskt som genom konsulterande verksamhet småindustri, hantverk och hemslöjdsverksamheter, som är av stor betydelse för glesbygdernas befolkning. Skatteutjämningssystemet är ett annat viktigt medel som syftar till att skapa förutsättningar för en i möjligaste mån likvärdig kommunal service inom olika delar av landet. Det nuvarande skatteutjämningssystemet bidrar otvivelaktigt till ökade möjligheter för glesbygdskommunerna att få ett finansiellt underlag som möjliggör en tillfredsställande kommunal service. Vid inventeringen av förhållandena inom åldringsvården har gruppen funnit att åtskilliga medel som står till buds inte utnyttjas tillräckligt och att snabbaste vägen att förbättra åldringsvården i glesbygden är att effektivt utnyttja de medel som redan finns till förfogande för detta ändamål. För att sprida upplysning om dessa medel och för att aktivera kommunerna till initiativ inom området har arbetsgruppen i samarbete med socialdepartementet, socialstyrelsen samt bostadsstyrelsen och i samråd med bl.a. Svenska kommunförbundet utarbetat en broschyr »Gammal i glesbygd». Broschyren syftar också till att skapa kontakt med olika lokala myndigheter och att ge uppslag till ytterligare åtgärder utöver de befintliga. För att ytterligare stimulera och hjäl pa glesbygdskommunerna i deras ansträngningar att så långt möjligt skapa godtagbara sociala förhållanden har på förslag av arbetsgruppen och i samråd med socialstyrelsen inrättats två konsulenttjänster, placerade vid socialstyrelsen. Konsulenterna skall genom besök i vederbörande kommuner informera om möjligheter att lösa olika spörsmål samt biträda vid utredning av aktuella frågor. I detta sammanhang kan också nämnas att arbetsgruppen nyligen har lagt fram förslag om en bidragsmöjlighet för kommunerna i syfte att få till stånd särskilda insatser för vård och service åt åldringar i glesbygdsområden. Denna fråga prövas för närvarande i socialdepartementet. Olika undersökningar har visat att pensionärerna i glesbygden i ökad utsträckning är positiva till en inflyttning till tätorter. Det är alltså angeläget att goda pensionärsbostäder kan byggas också i områden inom vilka något kontinuerligt byggande inte pågår. På gruppens förslag har Kungl. Maj:t tidigare förordnat att bostadslånemedel avseende 300 lägenheter skall centralt fördelas till glesbygdskommuner för att skapa ökade förutsättningar att bygga pensionärsbostäder i dessa kommuner. Avsikten är att en liknande central fördelning skall göras nästa år. Det är angeläget att kommunerna i ökad utsträckning engagerar sig för lösningar av lokala kommunikationsfrågor. Som framgått av tidigare interpellationssvar har kommunikationsdepartementet i kontakt med bl.a. Kommunförbundet och arbetsgruppen för glesbygdsfrågor påbörjat arbetet med en modellplanering för trafikförsörjning i ett kommunblock av glesbygdskaraktär. Jag vill i sammanhanget också nämna det förslag som KSA-utredningen under hösten lagt fram om ekonomiskt stöd till äldre arbetslösa. Ett införande av sådant stöd kommer att få stor betydelse speciellt för glesbygdskommunerna och deras befolkning. Proposition i ärendet kommer att föreläggas nästa års riksdag. Arbetsmarknadsstyrelsen vidtar också åtskilliga åtgärder med omedelbara verkningar för glesbygdsbefolkningen. För den mera långsiktiga bedömningen av glesbygdsproblematiken pågår ett djuplodande vetenskapligt arbete vid universitetet i Umeå. Detta arbete kommer att utnyttjas för den framtida planeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag hade frågat vilka konkreta åtgärder statsrådet ämnar vidta för att förbättra förhållandena för den kvar-. boende befolkningen i norra stödområdets inland och tänkte då närmast på serviceproblemen. Tyvärr finns det inte mycket av konkreta åtgärder med i svaret. Där förs ett ganska långt resonemang, men de åtgärder som hålls fram är i rätt stor utsträckning gamla bekanta, som vi har träffat på vid flera tidigare tillfällen. Något nytt finns där dock. Inrikesministern påpekar att företagarföreningarna skall få medel för att stimulera till hemarbete åt befolkningen i glesbygderna. Det är nog en bra sak, om det blir någonting av. Sedan talar han om företagarföreningarnas arbete, som vi känner till, om skatteutjämningssystemet — det återkommer jag till — och om inventeringen av förhållandena inom åldringsvården, som vi också har diskuterat tidigare. Så återkommer han — jag vet inte för vilken gång i ordningen — till broschyren »Gammal i glesbygd». När den nu återigen uppträder får man en känsla av att inrikesministern har bottenskrapat rätt väl i fråga om åtgärder. Därefter följer redogörelse för ett par nya insatser. Statsrådet nämner två konsulenttjänster, som placeras i social styrelsen — en god idé — och som skall stå vederbörande kommuner till förfogande för informationer. Han talar också om att kommunikationsdepartementet i kontakt med Kommunförbundet och arbetsgruppen för glesbygdsfrågor »påbörjat arbetet med en modellplanering för trafikförsörjning i ett kommunblock av glesbygdskaraktär». Det är tacknämligt att trafikproblemen tas upp — de är särskilt viktiga i detta sammanhang — men man känner en viss oro för att det kan bli litet för mycket av modellplanering och att det kommer att dröja länge innan det vidtas några praktiska åtgärder. Jag erinrar i min interpellation om att riksdagen, när målsättningen för lokaliseringspolitiken = fastställdes år 1964, på Kungl. Maj:ts förslag faktiskt gjorde en utfästelse om att iman i dessa bygder skulle få tillfredsställande social och kulturell service. Riksdagen uttalade att samhället måste bära ansvaret för att även befolkningen i områden, där lokaliseringspolitiska insatser inte blir möjliga, tillförsäkras en rimlig servicestandard. Detta skulle åstadkommas genom särskilda åtgärder, eftersom man inte trodde att de lokaliseringspolitiska åtgärderna skulle lösa dessa problem. Enligt min mening har inrikesministern i sitt svar i alltför hög grad hänvisat till kommunerna. Han hävdar att »kommunerna har den bästa överblicken över problemen och även de bästa förutsättningarna att kunna gripa in». Det har de nog på ett sätt, men när riksdagen fattade detta beslut och gav detta löfte innebar det väl inte att statsmakterna lovade att kommunerna skulle vidta dessa åtgärder av annan art i detta område. Så kan man inte fatta löftet; avsikten måste ha varit att staten skulle göra det. Inrikesministern är också litet för optimistisk beträffande kommunernas möjligheter. Han säger: »Kommunblocksbildningen och kommunsammanslagningen är för närvarande en grund förutsättning för att möta anpassningsproblemen. Härigenom erhålls bl.a. enheter med tillräcklig kapacitet för att bemästra glesbygdsproblemen och utnyttja tillgängliga resurser rationellt.» Ja, gör det verkligen det? Kommunsammanslagning är nog bra, men om man sammanslår några ekonomiskt svaga kommuner i detta område, så får man visserligen en geografiskt större kommun med fler invånare, men man får inte en ekonomiskt stark kommun på det sättet. Speciella förhållanden i Norrlands inland gör dessutom att man efter en sådan kommunsammanslagning inte bara kan satsa på centralorten i kommunen. Glesbygden är nämligen alltför glest bebyggd för att detta skall vara möjligt. Därigenom skulle en stor del av kommunens invånare inte kunna komma i åtnjutande av tätortsservice. De tätorter som redan finns i Norrlands inland måste leva kvar, om befolkningen skall få denna service. Detta gäller i stort sett, kanske med något undantag. Det betyder följaktligen att en kommunsammanslagning inte lättar mycket på kostnaderna, och den skapar väl heller inte större resurser. Det går alltså inte att hänvisa till detta sätt att lösa problemen. Inrikesministern erinrade vidare om skatteutjämningsbeslutet. Det är alldeles klart att detta har inneburit en förbättring och det är också möjligt att man kan gå något längre på den vägen. Men jag tror inte att en allmän kommunalskatteutjämning kan drivas hur långt som helst, om man vill att kommunerna skall ha kvar sin självbestämmanderätt, det finns vissa gränser som inte kan överskridas. Därför kan man nog inte heller med en allmän kommunalskatteutjämning lösa problemen, utan det krävs speciella åtgärder för dessa områden. Vad vi diskuterar här är egentligen två olika problem. Dels är det frågan om den direkta servicen på platsen till dem som bor ute i själva glesbygden, dels är det frågan om möjligheten för deras närmaste tätort att ge dem en hygglig service. Som exempel på det första problemet nämnde jag i min interpellation särskilt varuförsörjningen. Under de senaste tio åren har inte mindre än ett par tusen lanthandelsaffärer dragits in därför att kundkretsen på grund av den stora avflyttningen blivit för liten. Denna utveckling fortsätter i snarast ökat tempo. Om vi ser t.ex. på Konsum, finner vi att Konsum på landsbygden år 1964 nedlade inte mindre än 15 procent av sina livsmedelsbutiker. år 1965 nedlades 13,5 procent. En prognos för framtiden som gjorts upp visar att Konsum år 1965 hade 3159 livsmedelsbutiker, medan antalet år 1975 beräknas vara 550. Det är klart att butiksnedläggning äger rum även i tätorter och städer; det pågår ju en mycket kraftig strukturrationalisering på detta område. Men en stor del av nedläggelserna drabbar just glesbygden. En viss ersättning kan erbjudas i form av varubussar, men endast i begränsad utsträckning; så har visat sig vara fallet särskilt i Norrland. Även varubussarna behöver en viss kundkrets för att över huvud taget kunna driva sin verksamhet, och det har förekommit flera fall av nedläggning även av den trafiken. Jag tror att man måste angripa problemet ganska okonventionellt. Det är nödvändigt att finna någon form av stöd, antingen det gäller butiker med alltför svagt kundunderlag eller ambulerande handel. Kanske man skulle kunna skapa någon sorts beställningssystem, där skolskjutsar och postturer skulle kunna utnyttjas. Man måste över huvud taget tillgripa de åtgärder som behövs — även om de skulle vara litet ovanliga — just för dessa speciella förhållanden. Om detta har inrikesministern inte sagt någonting. Beträffande de kollektiva trafikmedlen gäller ungefär samma sak. Även här måste nog okonventionella metoder sättas in, om man skall kunna snabbt nå några resultat. Jag hoppas nu att det inte stannar vid de planskisser som gjorts, utan att praktiska åtgärder kommer att vidtagas och att de kommer snart. Vad jag nu sagt avser den kollektiva servicen i själva glesbygderna, men det löfte riksdagen gav gäller, såvitt jag förstår, också frågan om tätorterna i Norrland och möjligheterna att där hålla en godtagbar service för den glesbygd som omger dessa tätorter. Då kommer väl själva lokaliseringspolitiken in i bilden. Inrikesministern framhåller i sitt svar till herr Nilsson i Tvärålund att han har en positiv inställning till alla realistiska lokaliseringsinitiativ i dessa områden. Jag är övertygad om att så också är fallet, men det har ändå visat sig att möjligheterna inte ens när det gäller tätorterna är så särskilt stora i detta område. Beslutet om lokaliseringspolitiken har väckt förhoppningar som inte har kunnat infrias och som kanske inte beror på politikens utformning utan på andra orsaker. Planeringsgruppen inom länsstyrelsen i Umeå säger i sitt förslag till lokaliseringspolitisk målsättning för Västerbottens län att det väl måste finnas något pris, till vilket arbetsplatser kan köpas i inlandet. Ja, om det är fråga om att förmå företag från andra delar av landet att förlägga deltillverkning till Norrlands inland, tror jag att detta pris ligger ganska högt. I det fallet spelar inte enbart de faktiska omständigheterna en roll, utan även fördomar och okunnighet om förhållandena. Däremot är priset mer överkomligt, om det är fråga om att bygga ut redan befintlig industri eller om det gäller en nyetablering av ett företagarämne från själva platsen. Det är klart att företagslokalisering i dessa orter har ett samhällsekonomiskt värde genom att den möj liggör att den lokalt bundna arbetskraften tillvaratas. Naturligtvis ger den också tätorterna större möjlighet att fylla sin uppgift som servicecentral. Jag tror dock att även om här kan vidtas kraftigare åtgärder, bör vi ha klart för oss att möjligheterna att ge dessa tätorter nödvändiga resurser genom lokaliseringspolitiska åtgärder är begränsade och att de kommer att visa sig otillräckliga i detta sammanhang. Vi löser inte inlandets problem enbart med lokaliseringspolitiska medel. Det måste lämnas ett särskilt servicestöd och det var väl detta som riksdagen avsåg med det löfte som avgavs 1964. Tre år har nu gått sedan detta löfte gavs, men det som konkret har gjorts under denma tid är mycket otillfredsställande. Jag hade därför hoppats att vi i dag skulle få höra inrikesministern säga att han ganska snart ämnade komma med förslag till åtgärder av detta slag. Men av sådana utfästelser fanns egentligen ingenting. Vid arbetarmässan i Luleå för någon månad sedan yttrade professor Bylund från Umeå, som sysslat med en vetenskaplig utredning om förhållandena i dessa områden, att man inte längre behövde vänta på vetenskapliga utredningar. Beslut om åtgärder kunde fattas redan nu. Riksdagsman Skoglund, som öppnade mässan, sade också enligt tidningsreferaten: »Nu är det tid att övergå från ord till handling.» Det är precis vad jag tycker, och det vore önskvärt att man ansåg detta även inom regeringen.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack för svaret på den interpellation som jag ställde på höstriksdagens första dag. I denna interpellation berörde jag huvudsakligen sysselsättningsproblemen och inte så mycket servicefrågorna, som herr Gustafsson i Skellefteå har tagit upp i sin interpellation. I stort sett kan jag instämma i vad han här uttalat om servicefrågorna; jag skall försöka hålla mig uteslutande till sysselsättningsfrågorna. Jag har tidigare kritiserat regeringen för de alltför otillräckliga åtgärder som den hittills har vidtagit. Det är sannerligen inte lätt att lösa sysselsättningsfrågorna i det område det här gäller. Statsrådets svar skingrade inte mycket av den ovisshet som råder beträffande sysselsättningsfrågorna. Svaret upptar till övervägande del resonemang om de sociala frågorna. Hur viktig lösningen av dessa än är, anser jag dock att sysselsättningsfrågorna är de viktigaste. Jag är glad över de åtgärder som regeringen avser att vidta och de försök den gör för att klara de sociala problemen i dessa områden. Detta är en mycket angelägen sak. Jag tror också att det är ett riktigt grepp när regeringen försöker engagera flera departement i denna verksamhet. Jag kan nog tala för hela centerpartiet när jag säger att vi på allt sätt vill hjälpa till med detta arbete. Trots allt är det emellertid inte i första hand de sociala frågorna som skapar oro; den samhälleliga servicen på det sociala området i dessa kommuner är ganska god. Sysselsättningen, som är grunden för framtiden, är bekymret framför andra. Det enda nya, konkreta förslaget i interpellationssvaret är att ett särskilt anslag skall ställas till företagarföreningarnas förfogande för att stimulera hemarbete i dessa områden. Det kan gälla t.ex. hemslöjd, konsthantverk och hemindustri, och detta har naturligtvis en viss betydelse, men är otillräckligt i sammanhanget. Det betydelsefulla är att få fram idéer till produktutformning och inte minst försäljning av produkterna. Enligt interpellationssvaret förutsåg inrikesministern att lokaliseringspolitiken endast i undantagsfall skulle kunna bli framgångsrik i Norrlands inland. Den måste då också omfatta centralor terna i inlandet eftersom man, om man skall vara realistisk, måste säga sig att lokaliseringen inte kan få någon större omfattning utanför centralorterna i detta område. Jag hade väntat mig ett bättre resultat för inlandets del av den av riksdagen beslutade lokaliseringspolitiken. En av de utredare som inrikesministern har tillsatt har sagt att lokaliseringspolitiken i viss mån kan anses ha påskyndat utarmningen av de förut mycket glesa bygderna, och det tror jag att vi litet var kan konstatera. Lokaliseringspolitiken kanske hade kunnat ge bättre resultat om den fått verka med fler instrument. Centerpartiet har lagt fram förslag på det skattepolitiska området och beträffande investeringsfonderna. Vi förde också fram lokaliseringspolitiska aspekter på jordbruksoch skogspolitiken samt i naturvårdsfrågorna. Faktum är — och det har understrukits från många håll — att samhällsbildningen i inlandsområdet inom en mycket nära framtid är hotad och att åtgärder omedelbart måste vidtagas. Men jag kan inte i interpellationssvaret hitta någon mer nyhet än den jag förut nämnde om hemarbete. I likhet med vad som sker beträffande de sociala frågorna måste beträffande sysselsättningen ett samarbete och en samverkan åstadkommas mellan flera departement. Tiden är mogen att börja tala om en uppbyggnadspolitik, ty mycket håller redan på att raseras. Jag delar därför inte statsrådets uppfattning som kommer till uttryck i interpellationssvaret, där han säger: »Några särskilda bestämmelser för lokaliseringspolitiken avsedda att tillämpas i vissa delar av stödområdet har jag därför inte för avsikt att föreslå.» Jag tror att man för att komma till rätta med problemen behöver vidta särskilda åtgärder och införa särskilda bestämmelser. Detta gäller framför allt sysselsättningsoch lokaliseringspolitiken men även Socialministern meddelar i svaret, att det i socialstyrelsen har inrättats två konsulenttjänster, vilkas innehavare skall hjälpa glesbygdskommunerna i deras handlande på det sociala området.

Jag tror att det är utomordentligt viktigt att man försöker tillföra områdena lämpliga produkter eller hjälpa dem med idéer och etablering av företag. Kommunerna har inte stora möjligheter att själva klara den uppgiften i konkurrens med de stora tätortskommunerna, som t.o.m. har anställda PR-män. Dessa glesbygdsområden krossas bildligt talat i konkurrensen med de större, attraktivare tätorterna. Jag skulle vara intresserad av att höra inrikesministerns synpunkter på detta uppslag. Jag undrar om han inte, trots vad han säger i sitt svar, vill medge att det behövs särskilda åtgärder för att främja sysselsättningen och att han är villig att vidta sådana åtgärder. Liksom herr Gustafsson i Skellefteå tycker jag att inrikesministern litar alldeles för mycket på betydelsen av kommunsammanslagningen. Inrikesministern säger, att man genom kommunsammanslagningar kan få tillräcklig kapacitet för att bemästra problemen. Jag tror att detta när det gäller sysselsättningsfrågorna är en fåfäng förhoppning. Jag vill bestämt varna för tron på att en sammanslagning av glesbygdskommuner kan skapa tillräckliga resurser för att bemästra problemen. Vad hjälper det att man slår samman två, tre eller fyra geografiskt mycket stora fjäll kommuner. I dessa områden med de stora avstånden är den kommunala servicen en fråga om möjligheterna för invånarna att få kontakt med de kommunala institutionerna. Jag kan som exempel ta ett i Västerbottens lappmark så dominerande block som Lycksele kommunblock. Detta block får mycket uppenbara problem inom en nära framtid, och jag tror inte att man underlättar lösningen av dessa problem genom att sammanslå ytterligare kommuner med Lycksele kommunblock. Det har, herr talman, av företrädare för alla politiska åsiktsriktningar och av utredningar som arbetat med dessa frågor gjorts åtskilliga uttalanden om att åtgärder omedelbart måste vidtas. Jag hade nog liksom herr Gustafsson väntat mig ett mer positivt svar än det jag fått. Om herr Gustafsson inte är nöjd med svaret, har väl jag ännu mindre anledning att vara nöjd med svaret på min fråga. I interpellationssvaret säger statsrådet, att den grupp som arbetar inom departementet har funnit, att några generella medel för att lösa glesbygdsproblematiken inte står till buds. Den logiska slutsatsen härav borde väl ha varit, att man måste vidta särskilda åtgärder för att lösa problemen. Jag vill till sist, herr talman, på det allvarligaste betona risken med fortsatt dröjsmål som tycks vara att vänta. Det är nödvändigt att redan nästa års riksdag föreläggs förslag till åtgärder beträffande inte bara de sociala problemen utan framför allt sysselsättningsproblemen. En lösning av sysselsättningsfrågorna är en förutsättning för att klara samhällsbildningen och därmed också de sociala problemen.

Herr talman!

Jag valde det senare och därmed har jag naturligtvis också sagt att vi nu måste ge anslag till den rad av åtgärder som planerats och som bildar ett sammansatt program. Jag kan självfallet inte ange anslagens storlek, men jag trodde att jag möjligen skulle kunna tillfredsställa interpellanterna genom den redovisning jag lämnade. Det gladde mig att herr Nilsson i Tvärålund uttryckte tillfredsställelse över de många åtgärder som regeringen avser vidta. Jag vet inte om herr Nilsson i Tvärålund har läst interpellationssvaret annorlunda än herr Gustafsson i Skellefteå. Jag fann inte ens någon liten glad förhoppning hos herr Gustafsson i Skellefteå; han sade att detta inte innebar någonting nytt, det var bara gamla saker. På något sätt kom dock inte herr Gustafsson i Skellefteå undan, utan när han började läsa fann han att det här kunde vara bra och det där kunde vara bra. Jag har fortfarande ingen uppfattning om vilken ståndpunkt herr Gustafsson i Skellefteå intar i denna fråga. Det är inte min avsikt att vädja till honom att gå upp och säga att han är glad, ty jag tror inte jag kan göra honom glad just nu, men han borde ändå kunna se så realistiskt på detta problem, att han ställer sig frågan vad han själv skulle kunna tänka sig utöver det som presenteras i programmet. Var det någon som fann en enda gnutta av nytänkande, någon enda anvisning om hur man skulle kunna angripa problemet på ett nytt sätt i herr Gustafssons i Skellefteå anförande? Han sade att vi inte behandlat frågan om handeln. Jo, visst har vi det. Vad skall kommunikations planen innefatta, vad skall de kommunala stödåtgärderna innefatta? Jo, om det är nödvändigt att ge stöd åt handeln, t.ex. genom inrättande av varubussar, så skall medel kunna ställas till förfogande. Det är just sådana saker som hela vårt arbete går ut på. Vi går över från ord till handling, som det har talats om här i så många sammanhang. Jag hoppas innerligt att herr Nilssons i Tvärålund uttalande att man är beredd att hjälpa till var ärligt menat. Jag har ingen anledning att betvivla det. Då är vi ju på en gemensam linje, och då får vi också möjlighet att diskutera detaljfrågor. Jag har en hög uppfattning om kommunerna. Jag håller utomordentligt på den kommunala självstyrelsen. Jag kommer att göra det så länge jag har någon möjlighet därtill. Jag tror att den är det viktigaste i vår demokrati, framför allt därför att våra kommunalmän är så nära problemen. Det finns ett gammalt uttryck, herr talman, att den som har skon på sig vet bäst om den klämmer. Det säger ju i ett nötskal, att det är de människor som har problemen inpå sig, som också vet och kan bedöma vilka åtgärder som bör vidtas. Hela min verksamhet har gått ut på att, när jag haft tillfälle därtill, försöka reformera genom decentralisering. Det har skett på sjukvårdens område med en decentralisering av provinsialläkarväsendet från en statlig byråkrati ner till landstingen och samma sak gäller mentalsjukvården. Jag är lika intresserad av decentralisering i andra sammanhang. Det är därför som jag säger, att eftersom det är kommunerna som känner till problemen så har de de största förutsättningarna för att medverka till en lösning av dem. Men medel skall ställas till förfogande. Om det är vi överens. I det sammanhanget har jag pekat på vilken betydelse skatteutjämningen har. Sedan får vi komma in på diskussion om anslagsfrågor för att påbörja en försöksverksamhet där vi anser det vara möjligt. Det är klart, herr talman, att vi skulle kunna diskutera detaljer i detta. Men vore det inte skäl i att vi får göra det, när vi också har att ta ställning till anslagsfrågorna, när vi vet vad som är möjligt att göra och vad vi tror kan göras och sedan påbörja hela denna försöksverksamhet? Vi har i viss mån föregripit ställningstagandet genom att tillkalla konsulenter som skall hjälpa kommunerna genom uppslag och initiativ. Vi hoppas mycket på kommunernas och företagarföreningarnas verksamhet. När vi talar om hemarbete, kan det låta enkelt. Vi avser inte bara att det skall vara hemslöjd, värdefull i och för sig. Det kan vara så, att ett företag har möjlighet att lägga ut detaljarbeten, och då kan företagarföreningarna kanske ordna med: hur transporterna skall gå från företaget till de hemarbetande människorna och se efter vad man över huvud taget skall göra för att på det sättet få en verksamhet i gång. Herr talman! Jag tror att det så småningom blir tillfälle att mera i detalj diskutera detta, att i landstingen och kommunerna diskutera vad vi skall göra. Det är nödvändigt. Det är utlöparen på de beslut som fattades 1964.

Om det inte går, får sociala åtgärder vidtas.

Herr talman! Jag vill egentligen bara göra en randanmärkning. Med särskilt intresse läste jag i svaret, att kommunerna »måste spela en central roll när det gäller att komma till rätta med följderna av den pågående anpassningsprocessen i glesbygderna». När jag hörde inrikesministern tala om sin stora tillit till kommunerna, sin uppfattning att de kan lösa frågor och hur han försökt att från central myndighet överföra många uppgifter till landsting och kommuner kom jag att tänka på en sak som jag vill nämna. Det finns i Västerbottens inland en kommun där kommunalmännen försökt att gripa in i den pågående anpassningsprocessen i glesbygden genom att göra någonting ovanligt, någonting annorlunda — det var ju det som inrikesministern efterlyste. I ifrågavarande kommun har man försökt stödja vissa jordbrukare. Man har givit anslag och uppmuntran till några som bedömts vara särskilt skickliga och intresserade för jordbruk. Kommunalmännen har då inte bara tänkt på jordbrukets bästa utan på hela bygden. De har exempelvis räknat med behovet av mjölk, ty det föreligger faktiskt risk för att det till slut inte finns kvar en enda mjölkko i lappmarken, om utvecklingen fortsätter som hittills. Man har resonerat som så, att när dessa människor kan och vill driva jordbruk är det också till bygdens fromma om jordbruket får stöd. Det ger ju sysselsättning och service. Men jag vet att initiativet bemötts mycket onådigt av finansministern, och det har till och med sagts att det skulle finnas restriktioner när kommunalmännen gör sådant. I en så svår situation som denna tyc ker jag att det är klart att det i viss utsträckning måste finnas jordbruk, om bygderna skall kunna leva vidare. En satsning av det här slaget måste enligt min mening vara riktig. Jag vill understryka inrikesministerns uttalande att den som har skon på sig vet var den klämmer.

Än en gång vill jag säga att inrikesministerns tillit till kommunerna är glädjande, men vi får också tänka på att inte ålägga dem fler uppgifter. Då kommunalmännen gör vad de kan, skall vi i stället försöka att lätta deras börda. Samtidigt vill jag också uttrycka min och mitt partis glädje och förhoppning med anledning av de utlovade åtgärderna och det mycket positiva som onekligen finns i svaret. Det förefaller som om regeringen verkligen är mycket positivt inställd. Inrikesministern sade också att vi har råd att vidta åtgärder, och det är just en sak som jag har tänkt på under debatterna om arbetslösheten i Västerbotten och Norrbotten. Det finns ändå miljoner människor här i landet som har sysselsättning, en bra ställning och höga inkomster. Därför skall vi inte gripas av panik. För landet som helhet bör det vara möjligt att finna utvägar för att lösa också de problem som vi här talar om. Jag vill passa på tillfället att nu, för tredje eller fjärde gången under denna höst, fråga vad som göres för våra vägar och kommunikationer i norr. När man vill att någon skall förlägga sin verksamhet till Norrland, säger vederbörande alltid: Ja, men det är ju så långt borta, finns det kommunikationer, finns det vägar? Jag vill säga att om det finns kommunikationer, så finns det också möjligheter. Det är det vi måste satsa på. Slutligen hoppas jag att jag missförstod inrikesministern, när han talade om att bo kvar 10, 15 eller 20 år. Han menade väl inte möjligen att dessa bygder sedan skall vara helt avfolkade?

Herr talman! Inrikesministern bemötte inte mitt inlägg särskilt mycket. Om interpellationssvaret är ett uttryck för vad som komma skall i statsverkspropositionen, så tycker jag att det i vad gäller sysselsättningsfrågorna är skäligen magert. Enligt min mening innehåller det betydligt mera om de sociala frågorna och den sociala servicen än åtgärder för en ökad sysselsättning — som ju ändå är grunden för hur framtiden skall bli i dessa områden. Min kritik har i huvudsak varit inriktad på sysselsättningsfrågorna, och det är ett område där också regeringens egna utredare vid upprepade tillfällen har framfört kritik. Varför? Jo, därför att några åtgärder inte har vidtagits. Jag vill peka på vad som föregick riksdagens beslut om en ny arbetsmarknadspolitik. Då fick arbetsmarknadsstyrelsen möjligheter att med försöksverksamhet av olika slag testa alternativa åtgärder. Om det är en framkomlig väg, bör man verkligen i glesbygdsområdena försöka testa olika åtgärder för att se vad de reellt kan innebära. Och inrikesministern måste väl medge att vi från vårt håll har framfört en hel rad förslag på åtgärder, som regeringen och riksdagens majoritet har gått emot. Inrikesministerns slutord i anförandet var ett exempel på hur vackert man kan tala om dessa problem, men nu gäller det att gå från ord till handling — och det finns sannerligen mycket att göra! Som regeringens egna utredare förklarat finns det nu också material för att gå till handling. Man behöver inte utreda mera. Jag tar därför fasta på vad inrikesministern slutade med och att det är regeringens uppgift a't gå från ord till bandling. Vi får se i nästa års statsverksproposition. Om regeringen inte gör det, lovar jag att återkomma och trycka på till dess någonting händer.

Herr talman! Jag vet inte om statsrådet nu finns här i kammaren och det är kanske därför inte så stor mening att polemisera mot honom. Jag tycker emellertid att han har lyssnat på mig på ett något underligt sätt. Det är ganska lätt att förklara min sinnesstämning: jag är missnöjd med svaret. Jag tyckte inte att det innehöll några förslag till konkreta åtgärder av värde att tala om. Men jag nämnde ändå de få konkreta åtgärder som angivits, nämligen de två konsulenttjänsterna och modellplaneringen = för = trafikförsörjningen i ett kommunblock. Inrikesministern kan väl ändå inte mena, att jag skulle nöja mig med detta och anse att regeringen därmed fullföljer de löften som givits om speciella åtgärder. Man kan väl inte heller begära att en ledamot, som ställer en fråga av detta slag, skall redovisa ett detaljerat program över vad som skall göras. Jag har i detta sammanhang tagit upp varuförsörjningen och givit några tips om åtgärder som skulle kunna genomföras, och jag har i tidigare motioner och interpellationer berört andra områden. Det kan dock omöjligen begäras av en interpellant att denne för att få fråga om vad regeringen ämnar göra själv skall lägga fram ett färdigt program. Det är ändå inrikesministern som har ansvaret för dessa frågor, och för fullföljandet av de löften vi givit här i riksdagen. Därför kommer jag nog att fortsätta min påtryckningsaktion också nästa år, även om inrikesministern tycker illa om den.
Herr talman! För mina medkamrater i denna kammare från södra Sverige ger väl denna diskussion en bild av Norrland som en öde vildmark i stor nöd. Det är nu inte verkliga förhållandet. Såsom herr Nilsson i Tvärålund alldeles riktigt påpekade ligger den kommunala, allmänna och enskilda servicen på en ganska hög nivå i våra tätorter, i varje fall i Västerbottens och Norrbottens inland. Vad är det då vi vill med vårt »skri». Ja, det är närmast tanken på morgondagen som bekymrar oss. Det pågår en avflyttning från detta område som är högst allvarlig. Denna utveckling ger i första hand utslag på den sociala sidan, men vi har ändå tack vare skatteutjämningen fått möjlighet att möta dessa påfrestningar. Kraven på insatser gäller därför framför allt det näringspolitiska planet. Våra skogar, våra malmfyndigheter och vår vattenkraft är tillgångar som vi i högre grad än för närvarande bör utnyttja. Det behövs en fullständigare kartläggning av våra gruvfyndigheter, något som vi borde få i gång tämligen omgående.

Jag menar att vi bör vara konsekventa i vårt ageran de och inte motsätta oss ett utnyttjande av de resurser vi har samtidigt som vi ropar på hjälp. I fråga om de lokaliseringspolitiska insatserna har vi ju gjort våra erfarenheter. Vi vet att dessa insatser varit synnerligen verkningsfulla när det gällt mera begärliga områden eller regioner, medan det varit svårare att nå effekt när det gällt övre Norrlands inland. Vad vi har emot oss där uppe är dels kommunikationsförhållandena, dels fördomarna i fråga om Norrland. Jag anser det därför alldeles nödvändigt att det i den fortsatta verksamheten ges möjlighet till större insatser på bidragssidan eller på stödsidan över huvud taget för Norrlands inland. En större differentiering av stödet är enligt min mening en absolut förutsättning för att vi skall kunna locka företagare till Norrlands inland. Men vi måste också finna vägar för att aktivisera och stödja redan befintliga företag i högre grad än vad som nu är fallet. Detta är kanske främst en uppgift för våra företagarföreningar. Jag vill sluta med att säga, att vi icke har råd att avfolka övre Norrlands inland.

Ett villkor härför är dock att denna landsända är bebodd och hålls Jevande.
Herr talman! Glesbygdsproblemen är stora och svårlösta, och jag tycker att den diskussion som förts mellan interpellanterna och inrikesministern givit belägg för detta. Svårigheisgraden har från bägge sidor utförligt dokumenterats — det är inte lätt att angripa proiblemen. Att jag begärt ordet beror närmast på de båda interpellanternas inställning till kommunsammanläggningar. Jag tycker att-interpellanterna något lättvindigt avfärdade det avsnitt av inrikesministerns resonemang i interpellationssvaret som gäller denna fråga. Interpellanterna säger att kommunsammanläggningarna inte löser problemen. Det kan jag instämma i, men jag har den bestämda uppfattningen, att kommunsammanläggningarna ingalunda utgör någon negativ post då det gäller kommunernas möjligheter att klara problematiken. Det verkar nästan som om interpellanterna menar att kommunsammanläggningarna skulle försvåra situationen, och därför vill jag — med utgångspunkt i de erfarenheter jag har på området — säga ifrån att jag inte tror att det är på det sättet. Vad gäller hela glesbygdsproblematiken understryker jag att kommunerna måste spela en central roll i strävandena att komma till rätta med följderna av anpassningsprocessen. Självfallet hälsas de initiativ som tas och det stöd som ges i dag med stor tillfredsställelse. Stödet måste dock enligt min mening förstärkas om kommunalmännen skall kunna klara problemen. De planeringssynpunkter som framlagts i olika sammanhang måste nu ställas samman. Jag tror att vi måste besluta oss för vilka orter i glesbygdsområdena vi skall satsa på. Tyvärr finns i dag inga klart angivna målsättningar härvidlag. Jag tror för min del att det vore värdefullt, om vi kunde ta ståndpunkt till vilka orter vi skall satsa på som centralorter i glesbygderna. På dessa centralorter bör vi sedan bygga ut servicen och skapa kommunikationsmöjligheter för människorna som bor omkring serviceorterna. Detta kommer självfallet att kosia pengar — pengar som glesbygdskommunerna inte har tillräckligt underlag för att själva skaffa fram. Där måste samhället gå in och där skall vi sätta in våra resurser. Erfarenheterna av lokaliseringspolitiken under den tid den funnits har ändå lärt oss att samhället måste träda in. Det är lika bra att vi är ärliga och inser det riktiga i inrikesministerns konstaterande att svårigheterna att locka lönsamma industrier till inlandet är stora, men vi måste självfallet pröva alla vägar. Vi måste nog i realismens namn säga oss, att möjligheterna att lokalisera industrier till dessa bygder är rätt små och att vi i stället måste tillgripa andra utvägar när det gäller att på ett meningsfullt sätt stödja centralorterna i glesbygdsområdena.

Herr talman! Efter vad jag uppfattade av herr Lundmarks anförande kan jag instämma i allt utom på en punkt, nämligen hans påstående att vi interpellanter skulle vara negativt inställda till skapande av sysselsättningstillfällen i inlandet på grund av vårt ställningstagande i vindelälvsfrågan. Jag vet inte i hur stor omfattning och under hur lång tid det rena vindelälvsvattnet skall skölja över än den ena och än den andra frågan, men jag anser att jag intog den mest positiva ståndpunkt som det var möjligt att göra i det läge vindelälvsfrågan befann sig. Riksdagen fattade ju beslut att — såvida den naturtillgång som Vindelälven utgör inte kommer att utnyttjas genom utbyggnad — andra sysselsättningsbefrämjande åtgärder skulle vidtas. Enligt min uppfattning var det beslutet det bästa som kunde fattas i dåvarande läge med ett enhälligt utskottsutlåtande. Jag vill därefter något kommentera herr Hammarstens anförande. Inlandskommunerna är inte alltid så entusiastiska för sammanslagningar. Inrikesministern sade i interpellationssvaret, att kommunerna hade de bästa möjligheterna att se problemen och handlägga dem. Det gäller väl även beträffande kommunsammanslagningarna. Om de nya kommunerna görs alltför stora, tror jag t.o.m. att en försämring i vissa fall kan inträda i förhållande till nuvarande läge. I Norrlands inland är ju arealerna och avståndet till centralorten så stora att det kan komma att minska människornas möjligheter att utnyttja servicen. Det viktigaste — det är herr Lundmark och jag tydligen överens om — är sysselsättningsfrågorna. Det är på den punkten jag har satt in min kritik. Regeringens egna utredare och även socialdemokratiska ledamöter i riksdagen har också framhållit att just sysselsättningsfrågorna utgör kärnfrågan för denna landsdel. På den punkten har inte interpellationssvaret angivit några påtagliga förslag till lösningar. Jag har för min del velat framhålla de förslag som framförts och de initiativ som tagits från vårt håll tidigare.